Herr talman! Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att dels undvika ett upprepande av händelser typ stoppandet av Tre toppar-projektet, dels bidra till att Älvdalens kommun upplever ett stöd för framtida utvecklingsambitioner. Jag har nyligen besvarat en likartad fråga av Peter Hultqvist. Min uppfattning har inte ändrats sedan dess, så svaret blir i stort sett detsamma. Som jag då nämnde arbetar regeringen för tillväxt, utveckling och konkurrenskraft i hela landet. Det är regeringens tydliga uppgift och ambition att skapa förutsättningar för tillväxt genom bra och modern infrastruktur, forskning och utveckling, bättre villkor för företagen samt genom en god servicenivå i hela landet. Regeringen strävar efter en hållbar utveckling som likvärdigt försöker beakta sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. När det gäller Tre toppar-projektet har, på grund av det regelverk som finns, de miljömässiga aspekterna vägt över. Projektet Tre toppar planerades att utföras inom ett så kallat Natura 2000-område. Natura 2000 är ett nätverk av ekosystem och livsmiljöer för arter som EU-länderna har kommit överens om att skydda. Nätverket bygger på EU:s habitat och fågeldirektiv. Varje medlemsland ska enligt direktiven vidta sådana åtgärder att områdena får det skydd och den vård de behöver. Sverige har därför genomfört direktivens bestämmelser i svensk lagstiftning. Det är denna lagstiftning som anger ramarna för vilka undantag från skyddet, så kallade Natura 2000-tillstånd, som kan ges. Det är mot denna bakgrund som regeringen genom beslut den 8 mars 2007 prövade om den kunde ge tillåtelse till att tillstånd till projektet Tre toppar kunde lämnas. Regeringen beslutade att inte medge sådan tillåtelse. Skälet för beslutet var att de förutsättningar som enligt miljöbalken krävs för att ge tillåtelse till att Natura 2000-tillstånd lämnas saknades. Prövningen av huruvida tillåtelse till att Natura 2000-tillstånd kan lämnas bedöms enligt aktuell lagstiftning, och eventuella framtida projekt som planeras inom Natura 2000-områden kommer att bedömas i varje enskilt fall enligt de förutsättningar som finns i just det fallet. Jag är övertygad om att det finns ett flertal utvecklingsprojekt som kan förenas med det naturskydd som Natura 2000-nätverket innebär. Eftersom lokal och regional konkurrenskraft byggs underifrån är det nödvändigt att insatser som stöder och utvecklar näringslivet görs så nära företagaren som möjligt. Regeringens tydliga uppgifter är att skapa förutsättningar genom bra och modern infrastruktur, forskning och utveckling och goda villkor för företagande. Förslag för att möta de långsiktiga utmaningarna för Sverige och skapa utvecklingskraft har lämnats av Ansvarskommittén, vars slutbetänkande nu är på remiss. Jag går därför inte nu närmare in på de mer långsiktiga lösningarna, men vill ändå konstatera att en stor del av lösningen ligger i ökat lokalt och regionalt inflytande, för att stärka konkurrenskraften. Även Landsbygdkommittén har presenterat ett antal förslag för att stärka landsbygdens befolkning och företag. Jag har med mig dessa förslag i det arbete med att utarbeta en strategi för landsbygdens utvecklingskraft som jag leder.

Herr talman! Tack för svaret, näringsministern! Det är faktiskt med visst beklagande jag tar del av det här svaret angående Idre och Tre toppar. Jag tycker inte att det egentligen innehåller något konkret om det jag faktiskt frågar om. Maud Olofsson svarade på samma sätt på min skriftliga fråga, och det är därför jag nu ställde den här interpellationen. Är det verkligen så att Maud Olofsson i någon mer konkret egentlig mening inte har något att säga om dels hur händelser som stoppade Tre toppar-projektet ska undvikas i framtiden, dels hur man kan bidra till Älvdalens kommuns utvecklingsambition? Jag hade faktiskt väntat mig lite mer av landets näringsminister. Det är inte allmänna ordalag om olika typer av generella satsningar på näringslivssidan som är intressanta i det här fallet. Det är inte heller hänvisningar till Ansvarskommittén eller landsbygdskommittéer, utan en diskussion om konkreta projekt. Man kan som politiker välja förhållningssätt. Antingen gömmer man sig bakom det allmänna, lite okonkreta och övergripande, eller också går man in i den konkreta verkligheten. I Älvdalens kommun och i Idreområdet, som den här interpellationen handlar om, är turismen en stor näring. Det är den näring som har de bästa utvecklingsförutsättningarna. Den fungerar i mångt och mycket som motor i bygderna. När det gäller Tre toppar låg det år av utvecklingsarbete bakom planerna, som nu blir stoppade. Enligt min uppfattning måste signalerna på ett tidigt stadium vara sådana att länsstyrelse och kommun kan samverka så att stora projekt som detta inte stoppas i ett sent skede. Det man möjligen kan lära av det aktuella projektet är att det måste bli en smidigare växelverkan mellan stat, kommun och en eventuell intressent. Då finns det också förutsättningar att utforma, förändra och utveckla projektet så att situationer som den i Idre inte uppkommer. Det skulle vara intressant att höra Maud Olofssons uppfattning på den punkten. Hur åstadkommer vi det i framtiden? Det behöver inte hänskjutas till efter det att remissomgången om Ansvarskommittén är klar. Det går att ha en uppfattning om det nu, och jag tycker att det är rimligt att kunna kräva det av landets näringsminister. När det gäller sådana projekt som Tre toppar växer de ofta fram genom ett samarbete mellan kommunen och ett lokalt företag. Det handlar om visionsarbete, grundliga undersökningar, marknadsbedömningar och ekonomiska bedömningar. Avgörande är ofta kreativitet hos de inblandade och deras förmåga att bedöma ett projekts konkurrenskraft. Staten i form av länsstyrelsen kan vara ett konstruktivt bollplank. Ett regionförbund, i det här fallet Region Dalarna, kan markera en positiv hållning, vilket kan betyda mycket för viljan att fortsätta. Banker, EU-fonder och olika stödformer är viktiga för finansieringen. Till och med kan ett besök av exempelvis en näringsminister, som i positiv mening hejar på, vara av stor betydelse. Det är när man kommer till ungefär dessa punkter som det hela blir intressant och spännande. Då tvingas man vara konkret. Nu är situationen den att man efter det som hänt i Älvdalens kommun står i begrepp att starta jobbet på nytt, att försöka hitta en ny infallsvinkel på hur man utvecklar turismen i framför allt Idreområdet. Det arbetet är i sin början. Kommunen har bjudit in Region Dalarna att delta i en arbetsgrupp. Jag vet att även länsstyrelsen känner till arbetet och har en viss framtidstro på det. Man skulle också gärna se att näringsministern på en inbjudan från kommunledningen kom till Idre, var med i resonemanget, lät sig informeras. Kommunledningen kommer att skicka en skriftlig inbjudan, och jag hoppas att näringsministern tackar ja till den.

Herr talman! I den region som jag bor i, norra Dalarna, är viljan både lokalt och regionalt stor att jobba med förändringsprocesser och se positivt på de stora utmaningar man står inför. Det gäller både näringslivet och befolkningen. Jag har följt projektet Tre toppar i många år och sett det förankringsarbete som skett liksom det lokala starka engagemanget från både näringslivets och befolkningens sida. Tyckandet har varit stort i projektet, men den positivism och styrka som jag kände det sista året var stark och djupt förankrad i bygden. Den nya miljökonsekvensbeskrivningen var ett mycket bra arbete, och jag förstår ministerns dilemma när det gäller detta. Jag vill därför ställa en fråga till näringsministern i dag. Är ministern redo att jobba lite mer med frågan hur kommuner som Älvdalen, med en stor andel naturreservat, ska kunna använda mark och utvecklas i framtiden? Oavsett vilken partifärg vi i kammaren har tror jag att det är viktigt att lyfta upp debatten till ytan. Hur ska de kommunerna klara sig? Det gäller inte bara Älvdalens kommun utan också stora delar av norra Sverige. Det tragiska med beslutet är att projektet inte blev av, men det positiva är att näringsministern och den nya moderatledda regeringen inte släckt alla de eldar som brunnit. Man känner dock en viss oro i dessa trakter för att eldarna så småningom ska slockna. Frågan är: Har näringsministern något inflytande i den moderatledda regeringen? Vi har tidigare under dagen lyssnat på Anders Borg, finansministern, och fått höra hans syn på många frågor som rör regionalpolitik. När man lyssnar på honom känner man en viss oro. Åtminstone gäller det mig som bor i Dalarna, och jag tror att det även gäller dem som bor i norra delen av Sverige. Ministern talar i sitt svar om en god servicenivå och om att vi ska ha en bra näringslivsutveckling i hela landet. Ministern säger också att det är viktigt med lokalt och regionalt inflytande. Projektet Tre toppar handlade om just det. Det var inget projekt som kom av sig självt, utan man hade jobbat lokalt och regionalt och verkligen satsat på framtidstänkandet. Och precis som Peter Hultqvist var inne på är turistnäringen den stora näringsfaktorn i dessa trakter. Jag vill därför i dag lyfta upp denna svåra diskussion i kammaren. Jag tror att den är viktig vilken partifärg vi än må ha. Är näringsministern redo att lyfta upp frågan om de kommuner som har stora naturreservat och Natura 2000-områden? Hur ska vi lösa det i framtiden? Det är ingen enkel fråga, det vill jag säga i dag, men jag undrar: Har Centerpartiet något att säga till om vad gäller att lyfta upp det lokala och regionala inflytandet? Jag vet från de debatter jag haft med moderata ministrar att man inte är så jätteivrig med att se till att hela Sverige ska leva. Det är storstadsregionerna som står i fokus precis hela tiden.
Herr talman! Vi ska - återigen - vara noga med ansvarsområdena. Det är miljöministerns ansvarsområde att pröva lagstiftningen när det gäller Natura 2000 och den delen. Det är viktigt att säga i den här debatten. Däremot kan jag säga att från min horisont sett - jag talar av rätt stor egen erfarenhet - välkomnar jag en debatt om möjligheterna för näringslivet att verka också i de delar av landet där vi har många skyddade områden. Nu ska man emellertid komma ihåg att om det är några som avsatt områden och därmed stängt ute företagen från att verka i dessa områden så är det Socialdemokraterna, ivrigt påhejade av Miljöpartiet. Det är inte de borgerliga regeringarna som varit de stora tillskyndarna av sådana områden, områden där företagen stoppats från möjligheterna att utvecklas, utan det har skett under ledning av Socialdemokraterna. Jag vill också säga att vi har ett behov av att skydda en del mark. Jag tror att vi lite grann måste fundera på hur vi både klarar skyddet av värdefulla områden och kan bedriva en aktiv näringsverksamhet. I annat fall kommer människor inte att kunna bo och leva i framför allt Norrlands inland. Om Socialdemokraterna är beredda att ta den diskussionen kanske Anneli Särnblad ska börja i sitt eget parti. Då kan vi se om det finns några öppningar för att öka möjligheterna för turistföretagen att verka. Jag kan hålla med om att analysen och diskussionen om projektet fick pågå alldeles för länge för att sedan hamna hos regeringen. Men återigen är det den tidigare regeringen som i så fall skulle ha skött de relationerna under resans gång. Det var under den tidigare regeringens tid som projektet togs fram. När det sedan kom till oss hade vi att pröva det mot den lagstiftning som finns. Jag skulle vilja fråga Peter Hultqvist och Anneli Särnblad om de är beredda att ändra den lagstiftning som finns för habitat och fågeldirektiven. I så fall ska ni meddela det i kammaren. Vi har att pröva förslagen enligt den lagstiftning som finns. Det är viktigt att säga att vi behöver många turistföretag, och vi måste kunna kombinera turismutvecklingen med naturhänsyn och med hänsyn till de resurser som finns. Jag tror att det är möjligt, och jag kan dela Peter Hultqvists åsikt att vi borde göra det mer tillsammans. Statens ansvar i detta sammanhang är naturligtvis att under resans gång upplysa om de problem som kan uppstå om man förlägger verksamhet på olika ställen och så vidare. Jag hoppas verkligen att vi kan utveckla en sådan bättre dialog. Vi behöver även förenkla regelverken så att man får besluten snabbare. Miljöminister Andreas Carlgren har lagt fram ett antal förslag som innebär förenklingar i de olika skedena - färre överklagansmöjligheter och så vidare - just för att snabba på en del av hanteringen. Det är jättebra om Socialdemokraterna stöder ett sådant förenklings och förändringsarbete. Slutligen vill jag säga att regeringen gör ganska mycket insatser för att stärka turistnäringen. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna inom tjänstesektorn riktar sig till en del mot just turistnäringen. Det vore väl bra om även Socialdemokraterna i så fall kunde stödja en sådan insats så att vi fick bättre förutsättningar för små turistföretag också i de glest befolkade områdena. Vi förenklar regelverken, och där finns det rätt mycket att göra inom restaurangbranschen och annat. Vi stärker också insatserna för att marknadsföra Sverige när det gäller turistsidan. Så det är en hel del saker som är till för att underlätta för turistföretag runt om i vårt land.

Herr talman! Jag har varken i min interpellation eller i min fråga berört Natura 2000. Jag anser inte att debatten egentligen har den grunden, eftersom det nu handlar om framtiden. Vi har en historia med ett projekt som heter Tre toppar och som har stoppats. Länsstyrelsens styrelse i Dalarna skickade det här vidare till regeringen. Man avstyrkte inte projektet. Regeringen skulle ha upp det till beslut. Det hade gått att föra en dialog med Älvdalens kommun före beslutet. Då kunde man också ha funderat på om man ska fullfölja hela beslutssituationen. Jag tror att man ska försöka undvika den här typen av situationer i framtiden. Jag tror att länsstyrelser, kommuner och privata intressenter i olika sammanhang måste bli oerhört smidiga och bra på att utbyta information och ha underhandsdiskussioner. Jag tror att det är viktigt att också regeringen i något läge ska vara med i dessa underhandsdiskussioner om det är ärenden som kan sluta på regeringsnivå. Jag vet att det går att ha det på det sättet, för jag har själv i andra frågor deltagit i den typen av diskussioner. Jag tror att man inför framtiden ska titta på det här med växelverkan, information och dialog i beslutsprocesser. Där finns det inget problem för Socialdemokraterna att delta. Eftersom jag har en gedigen socialdemokratisk både lokal och regional bakgrund när det gäller politik vet jag att sådant här går att ordna. Det är mer fråga om förhållningssätt än någonting annat. Interpellationen har egentligen sin grund i att vi vill informera och ge näringsministern kunskap och vetskap om att det sker en omstart i Älvdalen och Idre. Jag presenterade i min inledning en inbjudan till att informeras om turismens betydelse och utveckling i norra Dalarna och ta del av historien bakom Idre fjällanläggning, som vuxit från en liten anläggning till en stor, bred och mycket viktig sådan. Men framför allt handlar det om att kommunledningen i Älvdalen och berörda företag i bygden ska få sin chans att till dig ge en bild av hur man ser på framtiden. Det finns nya projekt. Det finns nya idéer på gång. Jag tror att det skulle kunna bli ett spännande, givande och utvecklande besök. Jag hoppas att du tar chansen att tacka ja till den skriftliga inbjudan som kommer. Jag skulle till och med vara mycket glad om du kunde ge besked här i dag om att du är beredd att komma. Interpellationen är väldigt allvarligt menad. Om man jobbar hårt med ett projekt och samlar ihop bygden och beslutsprocessen sedan stoppas på det här sättet krävs det lite grann för att det ska komma en nystart. Då krävs det också en del i själva legitimitetsskapandet. Man måste skapa en möjlighet till dialog även med regeringen. Även om det nu är olika politisk färg på kommunledningen i Älvdalen och den nuvarande regeringen anser jag att det är viktigt. Hur det än är måste man ha en gemensam ambition att skapa nya jobb och nya framtidsprojekt och framför allt vara konkret i en bygd som Idre-Älvdalen. Om debatten så småningom kan leda fram till ett ministerbesök och en fördjupad kunskap om Idreområdet är jag mycket nöjd. Men sedan gäller det också att ta avstamp och gå vidare.
Herr talman! Jag hoppas också att näringsministern kommer att besöka Älvdalen. Ministerns centerpartistiska partivänner har också varit väldigt positiva till projektet och har varit engagerade. Denna fråga är viktig för näringslivet. Det handlar här om mellan 400 och 500 arbetstillfällen. Det är alltså väldigt många arbetstillfällen i denna region. Hur tänker ministern när det gäller kompensation? Vilka förslag tänker hon ta med sig till Älvdalen? Det vore bra om hon kunde säga: Ja, men det här och det här vore bra - det kan vi i regeringen stötta. Jag hoppas verkligen att ministern kommer att besöka Älvdalen och ta del av allt, framför allt Tre toppar och dess fortlöpande positiva arbete. Projektet har startat. Det handlar om regional och lokal förankring. Ministern måste väl tycka att det är tragiskt att denna näringspolitiska fråga, där det har varit sådant starkt lokalt och regionalt engagemang, har klippts av helt. Tycker inte ministern att det är tråkigt? Det är viktigt med en god servicenivå för Älvdalens kommun. Ministern beskriver en stor fara inför framtiden. Vi hade debatter tidigare här i dag om hur det kommer att se ut i vissa regioner och lokalt. Det finns nog många saker som ministern kan få ta del av i Älvdalens kommun och i norra delen av Dalarna. För den här moderatledda regeringen vore det nog bra att besöka vissa små kommuner och ta del av hur det ser ut i de olika verkligheterna.
Herr talman! Jag kan förstå att det finns en besvikelse. Har man jobbat länge med ett sådant här projekt och satsat jättemycket och som ni säger har lokal och regional förankring och så vidare blir det naturligtvis en jättestor besvikelse. Samtidigt är det så att det hela tiden under resans gång har rests frågetecken kring lokaliseringen av projektet. Sitter man i regeringen måste man följa den lagstiftning som finns. Jag har inte fått något besked från Socialdemokraterna om ni är beredda att ändra lagstiftningen när det gäller habitatdirektivet, fågeldirektiv och annat, det som är följden av det. Man kan inte skriva under allt detta för att när man kommer till konkreta saker säga att det inte ska gälla. Däremot kan jag beklaga att man under resans gång inte har fört den diskussionen. Men jag tänker inte ta ansvar för det som socialdemokratiska tidigare regeringar har gjort, utan jag tar ansvar för det som vi har gjort. Är det något ställe som jag har besökt mycket och kan rätt mycket om är det just Dalarna. Jag beundrar verkligen den turistsatsning som hela Dalarna gör, i Siljansbygden och runt om. Det är ett målmedvetet och sammanhållet turistarbete som är väldigt imponerande. Jag tror att övriga landet har en hel del att lära av Dalarna i det sammanhanget. Har jag bara möjlighet att besöka Idre och Älvdalen gör jag naturligtvis det, för det är så man får inspiration som näringsminister att göra saker och ting. Jag tycker också att det är viktigt att fundera över hur vi ska göra regelverken enklare. Miljöministern går igenom den lagstiftning som finns på området för att förkorta beslutsprocessen, göra det tydligare för företagen och göra det möjligt för dem att i ett tidigt skede få reda på om det kommer att gå att bygga och exploatera eller inte. Det viktigaste med den här debatten är att vi säger till turistföretagen att vi är i full färd med att göra detta. Peter Hultqvist säger att han inte har berört Natura 2000 i debatten. Men vi måste beröra det, för det är det som det handlar om. Man kan inte bara blunda och säga: "Det där vill jag inte beröra, för det är så himla besvärligt." Natura 2000 finns. Det finns en överenskommelse om det. Det är precis det som regeringen har måst ta hänsyn till. Jag tycker att det är fantastiskt bra om man engagerar sig i turistutvecklingen. Regeringens samlade förslag för företagsklimatet är väldigt bra för alla de här företagen. Utöver det har vi sänkta arbetsgivaravgifter, just för att rikta sig mot dem. Det finns möjligheter för socialdemokratiska riksdagsmän att stödja ett sådant förslag. Hela regelförenklingsarbetet syftar till att göra det bättre inte minst för turistföretagen. Så det finns goda förutsättningar för en fortsatt turismutveckling. Med tanke på detta och det som sagts i den tidigare debatten om goda kommunikationer och infrastruktur anser jag att turistföretagen har en lysande framtid i vårt land.

Herr talman! Det är svårt när man ska forska i vad som har sagts och inte sagts mellan olika personer i de här sammanhangen och vilka informationer som har varit. Jag kan konstatera att länsstyrelsens styrelse inte har gått i god för projektet. Länsstyrelsens styrelse i Dalarna är statens förlängda arm i sammanhanget. Regeringen förde ingen dialog med Älvdalens kommun innan den fattade sitt beslut. Jag har respekt för att statsrådet säger att man ska följa den lagstiftning som gäller. För min del har interpellationen handlat om: Hur kommer man framåt, hur ser vi framåt, och vad gör vi i den situation som är? Vissa beslut har fattats, vissa ageranden har skett, och vissa effekter har uppnåtts. Man jag har också konstaterat att det finns en tanke på nystart. Den är nu det mest intressanta, oavsett hur lagstiftningen om Natura 2000 ser ut. Det är där jag menar att näringsministern skulle kunna spela en roll. Du säger: Har jag möjlighet att besöka Idre och Älvdalen gör jag det. Är det ett ja på den inbjudan jag har föranstaltat om här? Nu handlar det om att försöka få ihop bra krafter som är intresserade av något konkret och inte bara den allmänpolitiska debatten. Älvdalens kommun är beredd att nystarta. Man har inbjudit Region Dalarna. Nu inbjuder jag näringsministern. Herbert Halvarsson kommer att följa upp det med en konkret skriftlig inbjudan. Jag hoppas att den formulering du använde var ett ja.
Herr talman! Det är väldigt bra om det sker en nystart. Låt mig skicka med några råd i sammanhanget. Det gäller att nu granska avslaget. Vad har det för betydelse, och hur ser det ut? Vad är det för lagstiftning vi har? Vi har att ta hänsyn till Natura 2000. Möjligen finns det andra ställen att exploatera där man kan tänka lite annorlunda och så vidare. Det kan gärna ske i dialog med våra myndigheter. Jag är gärna med och för en sådan dialog. Men det är andra representanter som finns inom hela miljöområdet som behöver finnas med i processen för att man ska komma framåt. Jag har också redovisat att regeringen har en stark satsning när det gäller just turistföretagandet. I synnerhet på gles och landsbygden har vi stora behov av utveckling inom turistområdet. Det är därför som vi till exempel har sänkta arbetsgivaravgifter i inlandet. Det är därför vi satsar på tjänstesektorn när det gäller turisterna. Det är också därför vi har stort fokus på att förenkla regelverket inom de här branscherna. Har jag möjlighet att komma är det precis med den begränsning som alla ministrar har. Tack och lov tar vi inte ansvar för vår almanacka som minister så att vi alltid kan avgöra hur många inbjudningar vi kan tacka ja till och tacka nej till. Jag kan säga så mycket som att jag är mycket intresserad av den turistutveckling som sker i Dalarna och den näringslivsutveckling som finns där. Har jag möjlighet att göra någon insats i något sammanhang är jag beredd att göra det. Jag hoppas verkligen att de turistföretag som finns i Dalarna känner att de har ett stöd av regeringen i sina ambitioner att bygga upp den företagsamhet inom turistnäringen som de nu gör.